Herr talman! Innan jag går in på ämnet vill jag be stenograferna om ursäkt för alla de år som jag har varit i riksdagen. Jag vet att det är en plåga för dem när jag går upp i debatten. Men det blir samma sak också nu. Jag har varit med om ett antal försvarsbeslut -- de senaste fyra -- och försökt följa även de tidigare. Bakgrunden är nu mycket glädjande. Vi har ett läge då vi kan tro att Europa kommer att bli ett fredligt Jag brukar säga att allt elände kommer från Hegel. Hans idéer har inneburit förtryck i länderna och krig, från Vilhelm II, Hitler och Lenin. Jag är därför jätteglad att denna riksdag nu kan reagera på en kvarvarande kommunistregim i Serbien. Det är dessa tankar i denna världsdel som har lett till att det har varit förtryck och att det har stått mer väpnade styrkor här än någon annanstans. Europa har varit en fruktansvärt drabbad kontinent till följd av dessa idéer. Samtidigt har samma kontinent haft idéer om demokrati, frihet. För mig är Hegel Europa och Jefferson Amerika. Man kan nu äntligen tänka: Var andra världskriget Europas sista stora krig? Den bakgrunden är naturligtvis oerhört positiv. Därmed har jag sagt vad jag vill säga om hotbilden. Resten är offentlig sektor. Ett grundläggande problem rörande Sveriges försvar har varit hur man parlamentariskt skall kunna kontrollera en så stor verksamhet. Jag blev en aning irriterad över det tonläge som försvarsministern och företrädaren för det största partiet hade. Den stora konfrontationen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i försvarsfrågan har gjort att det är de som egentligen har varit det stora problemet. Militären har liksom legat i lä. Jag har hela tiden upplevt att vi i åtskilligt tycker ganska lika. Men vad är det som gör att det inte går att få ett vettigt försvarsbeslut? Jo, det är byråkratin. Det känns ibland litet patetiskt, t.ex. när jag försöker beskriva pansarbåtsutredandet 1906 till 1909. Vi vet att den tidens militärer ogillade demokrati också. Det gör inte dagens. Men deras sätt på försvarsområdet är att säga att det är de som har kunskapen och att det skall ni politiker inte skall blanda er så mycket i. Jag har hållit på länge med försvarspolitik, men det är sällan som jag har blivit kritiserad av politiker. Men rader av generaler och överstar, framför allt pensionerade sådana, skriver att jag är det okunnigaste som finns och att jag inte begriper någonting. Det är möjligt att jag är okunnigare än andra. Jag trodde att det var ett speciellt förhållande när det gäller att kunna behandla försvarets stora byråkrati. Det är en gammal byråkrati, det är en hierarkisk organisation. Det är få där som tänker på försvaret i stort. Man har ingen lojalitet mot försvaret, utan mer mot delar av det. Man är lojal mot något annat, som försvarsgren eller truppslag. Man är t.ex att säga i flottan eller i kustartilleriet. De kom samman 1902, men de har aldrig kommit sams. Inom flottan är man för ytfartyg, eller för ubåtar. Vid det förra försvarsbeslutet ville vi dels förstärka ubåtsvapnet, dels kustrobotarna. Inom flottan var man många irriterade över detta försvarsbeslut och har gjort åtskilligt för att sabotera det. På samma sätt är det inom armén. Det är en fight mellan pansarfolk och infanterister, och den stackars helikoptern kommer aldrig in. Det här har jag lärt mig, och det kan jag vara tacksam för. Men jag har lärt mig att förhållandet inte är något konstigt internationellt sett. Det är på samma sätt i andra länder, att särintressen driver. Det som hände i Pearl Harbor, varför hände det? I och för sig visste man sedan 20 år att det gick att sänka fartyg med hälp av flyg. Men det var försvarsgrensstrider, och slutsatsen stoppades. Jag har haft nytta av att lära mig hur en byråkrati fungerar, hur den hela tiden försöker manipulera politiker och färga beslutsunderlag. Som riksdagsrevisor har jag haft tillfälle att följa några områden. Det har gällt sjukvården, gymnasieskolan och polisen. Det är samma problematik där. Riksdagen fattar beslut, men stora aktörsgrupper handlar mot besluten. Det finns delar av det svenska försvaret som har fungerat mycket bra. Vi har förmodligen ett av världens effektivaste flygvapen i och med att det råder en ganska hyfsad balans mellan numerär och kvalitet, och det gäller också flera av de marina stridskrafterna. Men hur kan det komma sig att den svenska armén är sådan, att om det hade blivit krig under de senaste åren, hade det blivit en fullkomlig slakt? Det skulle ta 14 dagar att mobilisera brigaderna. När de väl hade kommit in skulle det ha visat sig att en stor del av utrustningen inte fungerar, att man inte kan slåss på nätterna och att sjukvården snabbt skulle klappa ihop. Varför? Jo, därför att politikerna har följt råden från ÖB, och ÖB sade ju vid det förra försvarsbeslutet att 28 brigader är den rätta avvägningen. Jag hade föreslagit att man skulle ta bort de äldre brigader, som riksdagen i och för sig redan 1972 fattade beslut om att ta bort. Det var alltså ett riksdagsbeslut om att tio brigader skulle bort, men detta beslut följdes inte. Vilka är de stora strukturbeslut som har tagits? Ja, det var väl 1972 års försvarsbeslut, när man beslutade att ta bort de tio brigaderna. Men det beslutet genomfördes alltså inte. När det gäller fredsorganisationen fattades ett beslut 1982. Jag återkommer till det alldeles strax. Sedan togs nya beslut om brigaderna. 1989/90 var det aktuellt med indragning av nio brigader, och nu gäller det ytterligare två. I den meningen är naturligtvis den strukturomvandling som genomförs nu mer begränsad. Jag tycker ändå att det här är det bästa försvarsbeslutet, eftersom det som jag brukar säga är en prinipiell återgång till 1925 års försvarsbeslut. Det var tre moment i det försvarsbeslutet. För det första en prioritering av kvaliteten viktig. Det pratas ofta illa om 1925 års försvarsbeslut. Men då inrättades flygvapnet, och man tog bort mycket av kavalleriet. Det är klart att vi hade kunnat behålla ett stort kavalleri. Det hade Polen också För det andra var inriktningen flexibiliteten, att vid behov skall krigsorganisationen kunna växa. Jag ser öppningar. Vi kan på flygvapenområdet ha ett större antal krigsdivisioner än fredsdivisioner. För det tredje har en rationell värnplikt kommit tillbaka. Det är kombinationen av detta som är avgörande. Olyckan i svensk försvarspolitik var låsningen i försvarsbesluten 1914 och 1942. Ingen civiliserad stat kan fatta långsiktiga försvarsbeslut under pågående världskrig. Då finns det ju inga ekonomiska restriktioner. Men det är 1942 års försvarsbeslut som har legat som en död hand över svenskt försvar i 50 år. Nu går vi tillbaka till idéerna från 1925. Jag har i min motion citerat vad Bertil Ohlin skrev 1942: I krig skall man naturligtvis satsa oerhört mycket på att ge effekt i närtid, men man skall inte binda upp sig. Men det var i samband med världskriget som riksdagen gick tillbaka till det värnpliktssystem som rådde före 1925, och man låste sig också vid med en organisation. En kritik mot det här huset är att man efter 1914 kunde ompröva beslutet redan efter ett decennium. Men att gången efter skulle ta fem gånger så lång tid! Frågan är vad som har varit det stora hindret. En faktor är naturligtvis myndigheterna, som har gjort allt vad de kunnat för att påverka politiken. Beslut man har ogillat har man ibland inte följt. Man har hela tiden försökt färga underlaget. Efter beslutet 1972, när riksdagen beslutade att ta bort tio brigader men myndigheterna ändå behöll dem, måste man inse att det inte funkar. Pengarna räcker inte till grejor till dessa brigader. Han måste då dölja bristen! Hade han angett de 14 miljarder som fattas i form av ammunition, livremmar, snökedjor och allt vad det är, hade det ju kommit fram. Men myndigheterna förnekade att bristerna fanns. Försvaret är ett område där man kan hemlighålla saker och ting. Också höga befattningshavare kan säga att man inte kände till bristerna. Det här gäller ju inte bara den militära sidan. Jag knyter an till vad Iréne Vestlund sade. 1987 års försvarspolitiska beslut innehöll nytänkande framför allt på den civila sidan. Också där hade särintressen styrt. Vi hade en uthållighet på tre år för teko och skor. Inget land har någonsin uppgivit sin frihet på grund av skobrist, och det har aldrig funnits någon tanke på att Sverige skulle bli det första. Men för att möta det scenariot satsades hundratals miljoner kronor, och dessutom har vi de importrestriktioner som gör att en vanlig svensk barnfamilj fick betala 2 000--3 000 kr. mer för kläder. Samma långa uthållighet gavs på livsmedelssidan, för att möta tre års avspärrning. Men sjukvården klappade ihop redan efter tre fyra veckor. Det fick vi oerhört mycket kritik för, att vi införde insatstider rätt över. Vidare minskade vi pengarna genom att vi gick över till ett system som innebar att vi inte skulle ha så stora lager och att vi skulle gå över till mindre oljeanvändning. Men det finns alltid myndigheter som säger att det gäller att få så mycket pengar som möjligt. Politikernas roll är enligt dem en och allena, nämligen att klå skattebetalarna på pengar att ge till myndigheterna. Men vår uppgift är ju att få saker och ting att fungera. Nu börjar också skyddsrumsbehovet att prioriteras. Myndigheterna har tidigare intensivt motarbetat detta. Det har ännu inte kommit till stånd, och det är därför alldeles nödvändigt att riksdagen säger att vi måste göra en prioritering. Vi har stora hinder i ett centralt verk, och länsstyrelsernas försvarsenheter, där alla sitter som revirbevarare och även fungerar som opinionsbildare mot den politiska nivån. Att civilförsvaret inte fungerar beror på att värnpliktiga endast förts till det militära försvaret. Vad är det som gör att Sveriges försvar har så stora obalanser? Jo, orsaken till detta är att försvarseffekten icke har varit det avgörande, utan det viktiga har varit den allmänna värnplikten som princip. Det spelar ingen roll om vi har 28 eller 20 brigader eller ingen brigad alls om man säger att varje man ändå skall utbildas minst i sju och en halv månad. Det här har varit en princip, som sedan har blivit dogm och sedan har blivit hysteri. Som liberal kan jag väl säga att idén om allmän värnplikt började med en artikel. Man kan naturligtvis gå tillbaka och säga att den i någon mening fanns redan århundraden tidigare i och med folkuppbådet och utskrivningssystemen. Men i den moderna meningen är det en artikel av Viktor Rydberg i Handelstidningen 1859 som ligger bakom, och andra liberaler var August Blanche, För dem hängde den här frågan ihop med den allmänna rösträtten. Tanken att värnplikt går ut på att mycket folk innebär ett starkt försvar, den tanken dog bokstavligen vid Verdun 1916. Avsikten var inte att ta Verdun, utan Tyskland skulle döda så mycket som möjligt av Frankrikes unga manliga befolkning. Problemet var bara att Tyskland i stort sett förlorade lika många människor. Efter detta var idén död. När kulsprutan fanns räckte det inte med att man hade mycket folk. Hur har då denna idé kunnat fortsätta att styra? Officersgrupper menar att har man allmän värnplikt kan man inte gå till politikerna och säga att alla regementen måste vara kvar, att alla officersbefattningar måste vara kvar och att man också måste få pengar till utrustning. Sedan märker man att organisationen är så stor att man måste dölja behovet av utrustning, för annars kommer politikerna att ändra på organisationen. Det som är förödande är inte bara att det militära försvaret sedan andra världskriget har utbildat hundratusentals värnpliktiga som inte har behövts. Till dessa har försvaret sagt: Nu har du gjort dina sju eller tio månader. Tack för oss! Blir det krig kommer vi inte att kalla in dig. Samtidigt har civilförsvaret inte fungerat, eftersom man där inte har fått utbilda unga. Nu pågår försöksverksamhet på det här området i Malmö och Göteborg, men inte till det fick man använda värnpliktiga. I stället fick man ta in vapenfria. Vad man ville veta var vad man kan lära sig på sex månader, men det finns en lag som säger att vapenfria skall ligga inne mycket längre. Då får man alltså lov att säga: Vad kan du efter sex månader? Räkna inte det du lärde dig under tiden därefter. Det råder alltså fullkomlig hysteri på det här området. Det var väldigt nära att riksdagen 1982 fattade ett beslut som innebar en direktrekrytering till den civila sidan. Men detta stoppades av en överste i försvarskommittén som sade att det var ett hot mot den allmänna värnplikten. Partierna -- utom folkpartiet -- sade då nej till direktrekrytering. Det är tio förlorade år, som naturligtvis har inneburit att civilförsvaret inte fått en chans att funka. Om du inte utbildar 20-åringar kan det aldrig kompenseras senare. Du kan aldrig begära att 30 eller 40-åringar skall ställa upp på att med tvång bli utbildade tre eller fyra månader. Det är en helt bisarr tanke att de skulle tas från sina jobb. Det som har hänt nu senast är att blockeringen har brutits. Jag ser för resten att Roland Brännström finns här i dag. Pliktutredningen under honom tittar mycket förutsättningslöst på dessa frågor. Det handlar om alla behov, såväl militära som civila. Frågan är vilken metod man skall tillämpa vid uttagningen. Förmodligen blir det om en kombination. Man kan titta på individen. Det gäller att mäta och bedöma vederbörandes förmåga osv. Men det gäller också att se till vad vederbörande vill och vilken utbildning personen i fråga har. När det gäller byggnadsberedskapen -- det kan handla om byggandet av t.ex. befästningar och broar -- är det mycket viktigt att ta vara på t.ex. en byggnadsarbetares erfarenheter i stället för att utbilda honom till skyttesoldat. Det vore ju litet ''knäppt'' att utbilda honom till en sådan. Om det är så att det för den som skall göra värnplikten handlar om resor som kostar 40 000 kr. är det bättre att ta en grabb som bor på andra sidan av regementsstaketet, även om den här grabben skulle vara någon centimeter kortare t.ex. Det som jag tycker är avgörande här är att vi kommer bort från tidigare synsätt. Försvarsministern säger ibland att det här beslutet skulle innebära efterkrigstidens största strukturomvandling, men det är icke sant. I fråga om strukturomvandlingen av både krigsorganisationen och fredsorganisationen har det förekommit betydligt större beslut. Jag tänker på besluten 1972, 1982 och 1989/90. Det nya nu är den ädnrade synen på värnplikten. Det är alltså viktigt med en kombination av alla tre momenten från 1925: kvaliteten, flexibiliteten och ett rationellt användande av personalen. Det är förverkligandet av den här kombinationen som är det nya. Jag måste något kommentera framför allt Arne Anderssons kritik mot 1987 års försvarsbeslut. När det gällde den civila sidan blev det helt enkelt fråga om ett politiskt kommando för första gången. Jag hävdar att nämnda försvarsbeslut var bra. Det innebar att vi skulle satsa på kvalitet vad gäller armén. Vi visste nämligen mycket väl att armén inte fungerade. Att det inte gick att fatta beslut i det sammanhanget berodde helt enkelt på att utlovat underlag inte kom. Beträffande kritiken vill jag säga följande. Trots att jag nog var den som kom med mest kritik hade jag en alldeles för positiv inställning. Jag sade: Ta bort IB 66. Nu vet vi att ännu mer måste bort. Tror någon att vi kunde säga: Ni får de här 6,8 miljarderna extra. Men sedan får ni en in blancofullmakt. Ni kan ju ha gömt undan grejer och det kanske inte funkar. Det var mycket bra att man ändå tvingade fram sanningen. Vi visste mycket väl att åtgärder skulle ha vidtagits för länge sedan. Jag upplevde att det var positivt att de här bristerna kom fram. Dessutom -- nu är jag litet personlig -- var jag rätt irriterad över Carl Bildt. Vi båda satt alltså med i försvarskommittén, och jag hävdar att jag faktiskt var mera aktiv än han. Jag ifrågasatte myndigheternas siffror. Men när vi kom dithän att beslut skulle fattas ville Carl Bildt ha 2,5 miljarder mera. För nästan alla de pengarna skulle han köpa 15 Viggenplan till -- men det var icke fråga om ett öre mera i prisreserv! Vi befann oss då i precis samma situation som nu. En svårighet här är de problem som alla politiska partier har haft med myndigheter som vilseleder. Men då säger man i något parti att det är politikernas eller de andra partiernas fel att det är som det är. Det tycker jag på något sätt är att friskriva byråkratin, vilken ju alltid tjänar på att ett parti försöker lägga skulden på ett annat parti. Rent sakligt kan man säga att det var mycket bra att vi inte satsade nästan 2 miljarder på ytterligare 15 Jaktviggar utrustade med annan radar än övriga, särskilt som problemet i nuläget är att vi har för många flygplan. JAS kommer alltså i ett för stort antal och för tidigt. Det innebär att vi måste skrota befintliga resurser i förtid. Sture Ericson talade om materielindex. Men jag tycker att han har fel på den punkten. Själv tycker jag att det är riktigt att ha ett materielindex. Erfarenhetsmässigt vet vi att försvarsmaterielen utvecklas snabbare än vad ett allmänt konsumtionsindex gör. Jag tycker att Sture Ericson gör samma fel som en del myndigheter verkar göra om han tror att vi har utlovat en ökning. Försvarsbeslutet kan ju mycket väl innebära att försvarsanslagen skall dras ner med 10 eller 20 %. Ramen minskas sedan i motsvarande omfattning. Men inom ramen skall ändå materielandelen finnas. På samma sätt är det med löneindex. Det spelar ingen roll om försvarsramen är på 20, 25 eller 30 miljarder. Oavsett vad som gäller skall det finnas ett löneindex. Så några ord om fredsorganisationen. Det är nödvändigt att minska antalet fredsförband och att dra ner när det gäller den funktionen av krigsorganisationen. Jag är en av dem som tycker att det som gjorts både den här gången och förra gången är mycket olyckligt. Roland Brännström och jag tillhörde dödspatrullen. Vi var alltså några politiker från olika partier som åkte runt i landet och besökte olika förband. Vi vägde alla saker mot varandra. Det gällde byggnaderna, personalen, hur nära de värnpliktiga bodde, operativa förhållanden, sysselsättning etc. Det kan handla om ett tiotal olika variabler som vi vägde mot varandra. Det här är inte konstigare än t.ex. byggandet av en bro. Öresundsbron kräver säkert många fler variabler. För exempelvis en ny gymnasiereform behövs det kanske hundra olika variabler. Sedan säger man: Ja, men det här gick inte. Regeringen sade ju nej beträffande två av förbandsanläggningarna. Därpå säger riksdagen nej på ytterligare några punkter. Det var ju så att säga en nattlig uppgörelse mellan moderater och socialdemokrater. Det handlade om att behålla ett milo i Värmland, där det fanns en lokal opinion. Riksdagen fattar beslut. Men myndigheter följer inte alltid fattade beslut. Jag vill som exempel nämna K 1 och Näsbypark. Socialdemokraterna -- som jag kan glädja genom att nämna detta -- har en reservation i anledning av min motion. Egentligen är det en makalös läsning beträffande det som har hänt. Det är lätt att säga: Gör ingenting alls! Men jag tror att människor i dag ändå känner att det är nödvändigt att det kommer ett rationellt förslag. Vad som hänt 1989 och vad som händer nu är att man låter de militära myndigheterna lägga fram förslag. Därför har det aldrig gjorts en samlad bedömning där allt har vägts in, utan någon har sett till att vi fått ett panikbeslut om I 21. Detsamma gäller egentligen flottiljerna. Inför framtiden måste man gå tillbaka och se på vad som hänt. Men det skulle inte förvåna mig -- jag säger detta efter att ha studerat dagens talarlista -- om en stor del av anförandena i dag handlar om fredsorganisationen och ganska få av dem om krigsorganisationen. Här har ett fundamentalt fel gjorts från myndigheternas sida. Jag tror att man hemma i Gävle skulle ha accepterat dessa saker mycket lättare om man hade känt att här har politiker vägt alla faktorer mot varandra. Men nu kan man på politisk resp. militär nivå skylla ifrån sig. Ingen har egentligen något ansvar. På liknande sätt har det varit på flygvapensidan. Så en sista reflexion om flygflottiljerna. Det har gått till på följande sätt. I försvarskommittén i samband med föregående försvarsbeslut kunde man höra: Vi är i färd med att skaffa oss robot 15, som är en mycket bra robot. Den skall användas till JAS, och den kommer att anskaffas och vara slutlevererad 1989 eller 1990, om jag minns rätt. Då sade någon: Men snälla nån, den skall sitta på JAS, och första divisionen kommer 1995. Tänk om det blir krig 1991 eller 1992! Hur skall vi då kunna förklara för svenska folket att det finns sjömålsrobotar till ett värde av hundratals miljoner kronor i olika förråd -- robotar som inte kan avlossas förrän senare under 90-talet? Det här går inte ihop. Vi kan inte förklara detta. Ja, men skulle det inte gå att använda Viggen? frågar någon. Då säger man från myndigheterna: Det har vi inte tänkt på. 40 miljoner skulle det kosta -- en liten summa. Det här är vad vi minns. Det innebär att det när det gäller Attackviggarna kan bli två generationer -- dels de med tidigare robotar, dels de nya. Det betyder egentligen en fördubbling av attackkapaciteten. Men när det blir fråga om verkligheten hör man teknikerna på flottiljerna säga: Ja, stoppar man in den här lilla datorn för att kunna sätta robot 15 på Attackviggen får man på köpet de andra vapnen också. Man kan sätta på bombkapslar, jaktrobotar och radarjaktrobotar. Problemet är att man kan sätta hela programmet på Spaningsviggarna också. Plötsligt har vi åtta och en halv division. Det är det som ligger bakom att det i det här läget är rimligt att gå ned till sju divisioner. Det är under alla förhållanden bortåt en fördubbling av den attackkapacitet vi har. Slutsatsen blir naturligtvis att om vi gör den minskningen -- eftersom JAS-systemet innebär att vi skall gå ned till 16 divisioner -- är det en besparing som är rätt viktig. Men då måste man lägga ned en flottilj. Till dem som utgår från att flottiljerna är det viktiga kan jag säga att det är nödvändigt att lägga ned en flottilj. Sedan kan man diskutera vilken det skall vara. Men tanken att ha kvar alla flottiljer är i grunden alldeles orimlig, för då skulle vi den närmaste tiden lägga ned mycket pengar på att behandla en organisation. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Jag tror att försvarsutskottet har en mycket viktig uppgift. Nu skall jag röja en hemlighet: det här utskottet har inte så mycket att göra som andra utskott. Men försvarsutskottet har möjlighet att följa upp det vi har beslutat. Det finns en riksdagsutredning som säger att utskotten måste gå tillbaka och se vad som har hänt. Det har det här utskottet gjort. Sture Ericson påpekade att det gjorts 15 tillkännagivanden. Jag tycker att det är jättebra att ett utskott har tid att göra det. Det påstås att när jordbruksutskottet höll på med miljöpropositionen fick det ta 36 sekunder per yrkande, inkl. alla föredragningar. Tillkännagivanden finner man också om man läser texten. Jag menar att myndigheter skall läsa dessa. Det gör de i och för sig inte. De bryr sig inte om vad riksdagen säger. Men man skall titta både på det som riksdagen säger och på de formella tillkännagivandena. Det är viktigt att besluten följs upp. Försvaret har haft femårsplanering. Vi är nu på väg mot treårsbudgetering. Det kräver att utskottet tar mycket mer aktiv del. Jag menar att det förmodligen inte hade gått så fruktansvärt illa med svenskt försvar om de nuvarande ledamöterna hade varit med tidigare, och det är egentligen tjejerna som är skillnaden. De går inte på sådana saker som att det skall vara ett jättestort försvar men att det inte spelar någon roll om grabbarna har skyddsvästar eller att pengarna som anslås till sjukvårdshelikoptrar stoppas in för att behålla en stor organisation. Med Iréne, Britt, Gunhild Bolander har vi fått ett stort kvinnligt tillskott. Det har varit lättare att prata sakligt med dem, för grabbarna har på något sätt varit styrda av eller vana vid att ha tilltro till myndigheter. Jag tror att det är oerhört viktigt för det svenska försvarsutskottet att ha en aktiv roll. Det här är ett område där det mycket ofta råder enighet över partigränserna, och då måste utskottet ta kommandot. Detta är samtidigt en vädjan till försvarsministern. Nu får vi en myndighet i försvarsmakten. Det behövs, för den här organisationen har varit så splittrad. Det behövs en stark ÖB. Men det innebär att vi måste ha en politisk nivå över. Egentligen har vi SSLP eller motsvarande. Den funktionen måste stärkas. Det får inte vara så att överbefälhavaren talar om vilket hotet är. Nu gör han inte det. Han är egentligen kameral och talar bara om hur mycket de olika anslagen har ökat. Det kan man mycket bättre använda riksdagens utredningstjänst till. Enligt min mening behövs det ingen ÖB myndighet. Operativa frågor vill man över huvud taget inte prata om. Men det är absolut nödvändigt att utvärderingen görs av parlamentet, och då är departementet parlamentarikernas organ. Kalla hellre parlamentarikerna ytterrock än nattmössa. Där tycker jag verkligen att försvarsministern knölar till det. Det är mycket viktigt att parlamentet har ansvar. Men det gäller också de övriga utskotten. Jag tycker att försvarsutskottet kan berätta för socialutskottet och utbildningsutskottet att man måste göra en uppföljning när man beslutar någonting. Det jag tycker att jag har lärt mig mest av i det här huset är faktiskt att vara riksdagsrevisor. Jag blir mörkrädd när jag ser hur många av de beslut som vi fattar blir någonting helt annat än som avsetts och resp. fackutskott icke reagerar. Där tror jag att försvarsutskottet har haft det litet lättare i och med att vi har haft litet mindre att göra än de andra utskotten, lagutskottet undantaget. Men det är ändå mycket väsentligt att riksdagen tar på sig den funktionen, annars kan skattebetalarnas pengar aldrig bli riktigt använda. Jag är också rörd över all den vänlighet som visas när så många i utskottet reser sig för min skull. Jag skall också resa mig för er någon gång.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för vad utskottets ordförande sade. Det gällde beslutet 1925. Det är väsentligt att se vilka principer som gäller. Det var bra att rusta upp och dåligt att rusta ner. 1925 var man oerhört framsynt. Däremot kan man kritisera politiker oerhört kraftigt för att de på 1930-talet, efter det att Hitler hade kommit till makten, inte reagerade snabbare. Till dem som berömmer 1936 års försvarsbeslut, som innebar en tioårig upprustning fram till 1946, och talar illa om 1925 års beslut vill jag säga: Titta på vilka nedrustningar de krigförande länderna gjorde. De var oerhört mycket kraftigare neddragningar. Här oberopades olika tolkningar av tillkännagivandet om nedläggning av vissa regementen. I 14 och P 2 nämndes därför att de brigaderna skall bort. Eftersom dessa brigader ändå skall bort, är det väl ändå rimligt att inte låta det faktum att regementchefen vill ta hänsyn till personalen bli helt avgörande. Men det kan man inte säga om ett förband som producerar artilleri och luftvärn för andra. Man kan inte i samma situation säga att nu lägger vi ned utbildningen. När det gäller nedläggning av F 13 kan man tillämpa precis samma resonemang. Om vi hade en militär chef i riksdagsrestaurangen, och man skulle sätta in ett nytt bord, skulle han kunna säga:''Från den 18 september är riksdagsrestaurangen nerlagd.'' Men dagen efter öppnas en ny restaurang med annat innehåll än bord. De tänker så fyrkantigt. En sista reflektion. Vi har sagt att det är väsentligt att man vid nedläggningen av dessa förband tar till vara alla möjligheter att sysselsätta personalen. Jag fick reda på en obehaglig sak i Växjö i förra veckan. Det finns en bra matsal, fint kök och duktig personal. Kommunen vill att personalen skall ta över mathållningen i en gammal skola. Kommunen skulle ta över personalen. Sedan skulle man skicka mat till skolan, ålderdomshem och dagis. Men så säger byggnadsstyrelsen nej till detta! Man säger nej, fast ingen människa tänker köpa den matsalen. Samma sak får inte hända på de förband som nu läggs ned. Precis som utskottet har sagt måste man ta hänsyn till personalen, om man kan anställa den på något sätt. Om de anställda t.ex. vill fortsätta verksamheten, reparera traktorer, lastbilar och bussar, måste de få göra det utan att någon central myndighet kommer och säger nej och ser oerhört byråkratiskt på det. Jag vet att det är ministerstyre. Jag vet inte om försvarsministern instämmer med mig, men jag är övertygad om att han ändå tycker som jag.

Herr talman! Proposition 1991/92:101 om värnpliktsutbildning som behandlas i försvarsutskottets betänkande föreslår förändringar som kräver ändringar av flera lagar som rör värnplikt. Det gäller minskat värnpliktsuttag, avbrytande av försöken med den förkortade femmånadersutbildningen, förkortad utbildning för vissa kategorier av värnpliktiga som bl.a. hör samman med utbildning av värnpliktiga till mobiliserings och förplägnadsförband samt ändrad utbildningstid för vapenfria tjänstepliktiga. Den 16 maj 1991 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över grunderna för totalförsvarets personalförsörjning genom pliktssystem. Direktiven lägger fast att grunden för en på plikt vilande försörjning av personal för totalförsvaret bör vara att var och en inom vissa åldersgränser efter sin förmåga skall deltaga i landets försvar. Utredningen skall undersöka frågan om vilken åldersgräns som skall gälla för allmän värnplikt, utbildningstidens längd och andelen värnpliktiga som skall utbildas för krigsplacering inom det militära försvaret. I utredningens uppgifter ingår också att utreda frågan om utbildning av värnpliktiga i stödproduktion med utgångspunkten att utbildningen skall leda till krigsplacering. Utredningen bör ta ställning till direktrekrytering av värnpliktiga till den civila delen av totalförsvaret och särskilt överväga hur sådan rekrytering kan påverka den vapenfria tjänsten. Utredningen bör utgå från att utbildningen inom den civila delen av totalförsvaret skall leda till krigsbefattning inom detta. Utredningen skall lämna sitt förslag senast den 31 december 1992. På samtliga punkter i regeringens proposition föregriper man pliktutedningens arbete. I den borgerliga regeringens kompletterande anvisningar för programplanen för perioden 1992 97 anförde man direkt efter tillträdet den 24 oktober 1991 att en utgångspunkt för en krigs och grundorganisation med tillräcklig kvalitet skall vara ett minskat värnpliktsuttag. Här bryter man i princip mot en mycket viktig grund för det svenska försvaret, nämligen den allmänna värnplikten. Garantin för ett fortsatt folkförsvar finns dock kvar i pliktutredningens direktiv. Redan före detta viktiga principbeslut har värnplikten förändrats genom att arméorganisationen har minskats. De värnpliktiga får sin utbildning främst inom armén. Detta har lett till att s.k. värnpliktspucklar av varierande storlek har uppstått med personliga och samhällsekonomiska problem som följd. En allt större andel värnpliktikga har frikallats av hälsoskäl, på grund av personliga ekonomiska åtaganden och till följd av allergier och hörselskador. Värnpliktslagen föreslås nu ändras så att endast de värnpliktiga som behövs för försvarets krigsorganisation eller fredstida beredskap skall tas ut till militär värnplikt. De värnpliktiga som inte tas ut till utbildning föreslås bli uttagna till en utbildningsreserv. De skall inte utbildas i fredstid. Regeringsbeslut fordras för att de värnpliktiga som finns i utbildningsreserven skall kallas in för utbildning. I avvaktan på pliktutredningens förslag godtar vi denna förändring. Pliktutredningen arbetar för närvarande med att försöka finna former för en uttagning som kan upplevas som rättvis av de värnpliktiga. Däremot kan propositionens förslag tolkas så att man i utbildningsreserven avser att placera dem som bedöms mindre lämpliga än dem som tas ut till utbildning. Tveksamheten kring uttagningsförfarandet har ökat genom att försvarsministern i en tidningsartikel uttalat sig på följande sätt om uttagningsprinciperna: ''Genom att höja ribban i fysiskt och mentalt avseende kan vi sålla bort det antal värnpliktiga som inte behövs på objektiva kriterier.'' Vi socialdemokrater anser att utbildningsreserven för alla befattningsgrupper skall utgöra ett tvärsnitt av de uttagna. Annars skulle svårigheter uppstå om situationen blev sådan att utbildningsreserven behöver kallas in till utbildning. Vi delar inte utskottsmajoritetens uppfattning att våra farhågor att mindre kvalificerade värnpliktiga skall placeras i utbildningsreserven är överdrivna. För att motivera sitt ställningstagande anför utskottsmajoriteten att alla värnpliktiga vid inskrivningsprövningen skall tas ut till befattningar. Till många befattningar torde det därvid visa sig finnas så många som fyller kraven att de som tas ut till utbildningsreserven kommer att ha samma kvalifikationer som de som tas ut för utbildning, säger man. Detta bekräftar ju våra farhågor. Vi anser att den som inte har kvalifikationer för en viss befattning skall placeras i en annan befattningsgrupp, inte i utbildningsreserven till en befattning för vilken han inte är kvalificerad. När pliktutredningen lämnat sitt betänkande bör frågan om uttagningsförfarande återkomma till riksdagen för beslut. Jag yrkar därför bifall till reservationen nr 30. I beslutet den 14 november 1991 avbröt regeringen försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga och uppdrog åt överbefälhavaren att hemförlova de värnpliktiga som omfattades av besluten. Som skäl anförde regeringen dels besparingsbehov, dels en utvärdering av verksamheten som visade på mindre goda resultat. Försöken avbröts av regeringen utan att riksdagen hördes och utan att hänsyn togs till de berörda värnpliktiga. De ställdes inför ekonomiska problem, arbetslöshet och ofrivilliga studieuppehåll. Regeringens behov av att visa handlingskraft vägde säkert tyngre än besparingsskälen, som verkligen kan ifrågasättas. Kostnaderna kvarstod ju för lokaler, för materiel och för personal. ÖB:s underkännande av femmånadersutbildningen som för kort är också anmärkningsvärt, eftersom han tidigare själv föreslagit en kortare tid för värnpliktsutbildningen, nämligen två och en halv månad, ett förslag som underkändes av förre försvarsministern Roine Carlsson. Förslag till upphävande av lagen om förkortad grundutbildning ligger i dag, ett halvår efter avbrytandet, på riksdagens bord, eftersom det inte är en fråga som regeringen själv kan besluta om. Den borde redan före avbrytandet ha underställts riksdagen. Den nu aktuella omstruktureringen inom försvaret kommer i största utsträckning att beröra den civilanställda personalen genom att antalet tjänster minskar mer än vad som blev fallet för den militära personalen, men också avseende yrkesmässig utveckling och avancemangsmöjligheter. Besparingar skulle uppnås genom att civil personal skulle kunna ersättas med värnpliktiga. Frågan har tidigare hänskjutits till pliktutredningen för genomlysning. De ursprungliga förutsättningarna för förslaget har på grund av propositionens förslag att i fred inte utbilda alla värnpliktiga helt förändrats. Behovet av särskilda förband för förplägnad och mobilisering har inte heller kunnat styrkas på ett övertygande sätt. Det är i strid med värnpliktslagen att söka besparingar i stödproduktionen genom att överutbilda värnpliktiga. Den enda godtagbara grunden för en värnpliktsutbildning är att den skall utgå från behov i krigsorganisationen eller från krav på försvarsmaktens beredskap i fred. Totalförsvarspropositionen och propositionen om värnpliktsutbildning anger heller inga andra motiv. Beslutsunderlaget har ifrågasatts från många håll och kan inte ligga till grund för ett beslut i dagens läge. Vi har därför föreslagit att pliktutredningens förslag skall avvaktas innan frågan kommer tillbaka till riksdagen för beslut. Vi har med stor tillfredsställelse noterat att utskottet enats kring detta ställningstagande och att detta har utmynnat i ett tillkännagivande. Mot propositionens förslag till förkortad utbildningstid för vapenfria tjänstepliktiga har vi inget att invända. Det är ett steg i riktning mot en normalisering av denna grupp. Nya möjligheter för utbildning av värnpliktiga behandlas av pliktutredningen, som kommer att lägga fram förslag härom. Herr talman! Det är glädjande att så många har anmält sitt intresse för att deltaga i dagens försvarsdebatt. Det skulle vara av stor vikt om debatten någon gång kunde engagera utan att handla om det egna regementet eller den egna flottiljen eller huruvida vi skall ha en viss flygplanstyp. När vi fattar beslut om pliktlagarna påverkar detta många människors personliga handlingsfrihet. När vi fattar beslut om ett svenskt försvar tar vi ansvar för den utrustning och utbildning som de värnpliktiga är beroende av, om de skulle ställas inför uppgiften att försvara oss mot ett väpnat angrepp. Jag ser fram emot att försvarsdebatten i framtiden också kommer att omfatta ställningstagande i dessa viktiga etiska och moraliska frågor.

Herr talman! För många av oss i denna kammare -- och jag tänker då inte bara på oss som är här nu, utan på alla dem som är här när kammaren är fullsatt -- medförde valet i höstas stora förändringar. För min egen del är det onekligen en viss omställning att byta kyrkans predikstol och fridsbudskap mot arbete i riksdag och försvarsutskott -- och det inför ett nytt försvarsbeslut. Det känns för mig glädjande men också naturligt att kunna konstatera den stora enighet som råder om Sveriges säkerhetspolitik. För att bevara vårt lands frihet och nationella oberoende krävs också i fortsättningen en betryggande försvarsförmåga. För den nu aktuella försvarsbeslutsperioden är det fortfarande en huvudlinje i säkerhetspolitiken att vi skall vara militärt alliansfria i syfte att kunna vara neutrala vid en militär konflikt i vår omvärld. Man skulle kunna jämföra försvaret med en försäkring -- där försvarskostnaderna är den premie vi får betala för att säkra vår fred och frihet. Det försvarsbeslut som kommer att tas framåt eftermiddagen eller kvällen emotses med litet blandade känslor runt om i vårt land, beroende på hur man själv berörs -- glädje, lättnad, resignation, kanske t.o.m. ett stänk av bitterhet. Förändringar som innebär omflyttningar -- minskning av personal, nedläggningar -- är alltid svåra, oavsett vilket område det gäller. I turbulensen som följer av dessa förändringar -- enligt försvarsminister Anders Björck ''den mest genomgripande strukturförändringen sedan andra världskriget'' -- är det ändå viktigt att inte tappa bort det positiva som försvarsbeslutet också medför. Herr talman! Det är nödvändigt att den alltför stora kostym som försvaret dragits med alltför länge nu minskas. Därom råder det stor enighet. Vi kristdemokrater ansluter oss naturligtvis till regeringens förslag när det gäller bantningen av armén, som nu föreslås minskad till 16 brigader. Den minskningen är enligt vår uppfattning en förutsättning för den materiella förnyelse som är nödvändig. Kvaliteten måste gå före kvantiteten. För att möjliggöra nödvändig kvalitetshöjning behövs också det i propositionen föreslagna tillskottet på 7,3 miljarder under kommande femårsperiod. Ett av de mera uppmärksammade förslagen i utskottets betänkande, ett förslag som har skapat mycket turbulens, gäller nedläggning av F 13. Jag vill helt kort nämna att försök har gjorts bl.a. från kds sida att undersöka möjligheten att avvakta med beslut om flygflottiljerna tills koncessionsprövning skett. Tyvärr visade det sig inte vara möjligt att klara finansieringen av en sådan väntan.

Den kommer att närmare beröras av Åke Carnerö i hans inlägg litet senare i dag. Väsentligt för oss är -- för att ta ett exempel på det som vi tycker är bra och som rör den enskilde på ett särskilt sätt -- att den personliga skyddsutrustningen för den enskilde soldaten förbättras. Detsamma gäller den kanske lilla men ändå principiellt viktiga förändringen för vapenfria tjänstepliktiga, som föreslås få en minskning av utbildningstiden. Den är helt befogad. Herr talman! Det må vara mig tillåtet att som ångermanlänning också något beröra frågan om Sollefteå, I 21 och regionalpolitik. Det jag nu säger är främst ett försök att bemöta något av den felaktiga historieskrivning som enligt min uppfattning skett i den frågan. Det är klart att man blir glad när ansträngningarna att få med I 21 i laget igen ger resultat, får en respons bland försvarsberedningsledamöter som leder till att ÖB får direktiv att ta fram ett annat förslag till nedläggning. Det var ett beslut som också fick ett fantastiskt stöd i en massiv manifestation i Sollfteå den 7 december.

- Ekonomiskt är förslagen likvärdiga eftersom förslaget avseende Gävle ger utrymme för rationaliseringar i Östersund.'' Herr talman!

Jag vill också ta tillfället i akt att säga tack till Hans Lindblad för en mycket intressant och lärorik tid tillsammans. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är mycket sant det Sven Lundberg sade om att orter där militären dominerar till karaktären mycket liknar brukssamhällen. Jag kommer från ett län där vi har brukssamhällen. Man börjar arbeta på bruket och blir kvar där tills man pensioneras. Det är stor skillnad om man har en högskola. När människor har gått ut därifrån gör de något annat, och lärare startar också eget. Det är ett problem att den som har börjat på ett regemente stannar där. Det finns även av andra skäl ett mycket starkt önskemål att folk skall sluta tidigt. Om man inte skall bli general eller överste är det egentligen en fördel om man lämnar försvaret i 30-- 35-årsåldern. Varför är det så? Jo, det finns osäkerhet om framtiden, och vi skall ha en flexibilitet. När det gäller flygvapnet kan vi få flexibilitet när JAS kommer, genom att behålla ett antal utgående flygplan så att vi får en fredsorganisation med 16 divisioner och en krigsorganisation med kanske 19 divisioner. Man kan använda reservofficerare etc. På armésidan kan vi klara detta genom att värnpliktiga kan utbildas oerhört snabbt eller också kan vi förlänga förbandsomsättningstiden, men det tar lång tid att få fram en kompanichef. Då är det en fördel om människor lämnar försvaret. För varje person som lämnat försvaret kan man anställa en ny så att man får många officerare i åldern 20--35 år och betydligt färre i åldrarna däröver. Detta är bra för att få en föryngrad officerskår. Det väsentliga är egentligen inte pensionsåldern, utan att man verkligen får dessa avgångar. Det är oerhört mycket värt för dessa orter. Det innebär att man varje år i t.ex. Sollefteå skulle få ett antal personer som säger att de varit officerare och gärna vill göra något annat framöver. Då kan vi låta dem gå på utbildning för att kunna starta ett företag. Man skulle kunna få ett antal konsulter i ledarskap eller vad det vara månde. Detta skulle också vara oerhört värdefullt för dessa orter. Det är bra att få en föryngrad officerskår ur flexibilitetssynpunkt. Det är dessutom oerhört värdefullt för de här orterna. Detta gäller de förband som blir kvar. När man lägger ner förband är det en självklarhet att man skall stimulera varenda en som kan hitta en annan verksamhet. Så är det hemma i Gävle. Det är inte önskvärt att de följer med någon annanstans. Det är tvärtom bra att försvaret får en föryngring. Den 24-åring som säger att han absolut vill vara officer skall vi naturligtvis inte hindra att flytta med någon annanstans. Det väsentliga är att ge dessa människor möjlighet att starta på nytt. Det samma gäller för den civila personalen. Det har i alla tider talats om att den civila personalen skall stöttas, men det har ju inte blivit så. Med så många äldre officerare har man inte fått ett bra utnyttjande av den kompetens som finns hos den civila personalen. Jag håller med Sven Lundberg om att man kan komma bort från karaktären av brukssamhälle genom att slå två flugor i en smäll. Vi skulle få bättre flexibilitet i försvarsmakten och litet mer liv på de orter där det finns förband. Det är en långsiktig process som skulle betyda oerhört mycket för dessa orter, t.ex. Sollefteå, Boden,

Herr talman! Jag vill till Sture Ericson säga att skillnaden mellan honom och mig möjligen är den, att om jag går ut och talar om vad jag vill genomföra och vad jag har som målsättning, innefattar det naturligtvis att jag får väljarnas förtroende att göra det. Det är möjligt att Sture Ericson inte har den ambitionen, utan att han i stället är ute efter att vilseleda. Det har inte varit min uppfattning och målsättning. Man måste genomföra det som man har möjlighet att göra. Vi har nu i denna fyrpartiregering inte kunnat nå längre än vad vi nu har gjort. Sture Ericson kan ju hänvisa till att han inte hade stöd av sina regeringsvänner från v, så att han på sin tid kanske inte heller hade kunnat genomföra allting. När det nu gäller den fråga som jag tog upp, och där jag framförde ett beklagande, har jag inte sagt att kalkylerna inte höll. Jag sade att det var synd att de kom så sent att man inte kunde göra en seriös bedömning av dem och deras innehåll och jämföra dem med andra kalkyler vilka låg till grund för beslutet. Jag har nämnt att P 6 försvinner som regemente och att jag beklagar detta. Jag har däremot inte nämnt A 3. Jag representerar inte Kristianstad kommun, utan jag representerar Kristianstad län. Som sådan representant tycker jag inte att man skall göra företräde för någon av länets För mig är det ingen riksolycka att man flyttar ett regemente tre mil inom samma län. Om man nu flyttar trängen till Skövde -- vilket kanske också jag inte tycker är riktigt, men om man nu gör det -- vore det samhällsekonomiskt vansinne att inte använda de lokaler som blir tomma i Hässleholm, där trängen flyttade in vid samlokaliseringen för fyra år sedan. Där finns nya kaserner. Skulle de inte användas, Sture Ericson, vore det faktiskt mer än slöseri. Jag tycker att det är ganska naturligt att man använder de lokalerna i det läget. De lokaler som finns på Södra Åsum är inte bra. Där måste man investera mycket stora pengar. Då är det bättre att använda de lokaler som står tomma 3 mil bort. Har Sture Ericson en annan uppfattning, förstår jag att han är mycket lättsinnig. Att vi nu inte har nått längre än vi har gjort i det som blir försvarsbeslutet beror också, som Sture Ericson vet, på att det i det råttbo som vi övertog inte fanns de pengar som vi hade trott skulle finnas.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för hans synpunkter. Samtidigt vill jag säga att man kan gå ytterligare ett steg. Om det nu finns förbandschefer i vårt land som helt plötsligt gör utfästelser till olika politiker om hur mycket de kan spara, vore det då inte rimligt att de redan hade gjort de besparingarna, utan piskan på ryggen, med hotet om indragningar? Eftersom det handlar om flygvapnet kan jag passa på att ställa en fråga. Med dessa utfästelser är det väl inte tal om någonting annat än att flygvapnet ligger på ett rasande fint plus detta år? Flygvapnet har väl en bra bit kvar till att förbruka de totala medlen.
Herr talman! Får jag bara säga till Wiggo Komstedt att jag hoppas att alla de som nu ser rationaliseringsmöjligheter utnyttjar dessa. Det behövs inga särskilda beslut för att vidta rationaliseringar i verksamheten. Framför allt behövs inga beslut för att komma med förslag på detta område. Det skall bli intressant den 1 juli, när vi kan överblicka utfallet för de olika försvarsgrenarna för det gångna budgetåret och se om de redan med den tidigare nivån har lyckats hålla sig inom ramarna med angiven verksamhet. Jag utesluter inte att det kan bli svårt för en och annan, trots att man nu har varit frikostig med stora rationaliseringslöften. Jag skall naturligtvis avvakta de siffror vi får.

Herr talman! En väldigt viktig del av det svenska totalförsvaret är marinen och dess verksamhet. Vårt land har ju stort behov av att kunna försvara hela sin långa kust. Marinen med moderna kustartilleriförband, jägarbataljoner, amfibieförband, kårbatterier och kustflottan har, vill jag påstå, en modern och effektiv flotta i Det har ibland i debatten förekommit påståenden om att vi inte skulle ha en helt tillräcklig flotta. Då mäter man oftast i antal enheter. Jag tror man gör ett misstag när man enbart mäter i enheter och storlekar på fartyg. En del gör t.o.m. jämförelser med när vi hade de stora slagskeppen. Jag tror det är riktigt att i debatten föra in att de fartyg som finns i dag i den svenska flottan -- liksom i utländska flottor -- är mycket effektivare och vassare och kan göra många fler konster. Jag vill alltså påstå att vi har en mycket effektiv flotta. Vi har lyckats få fram produkter som är världsledande tack vare det unika samarbete som finns i Sverige mellan dem som hanterar fartygen till sjöss och varvsindustrin, framför allt givetvis Karlskronavarvet och Kockums i Malmö. Det har också visat sig i de ansträngningar industrin gjort att exportera. Vi har lyckats sälja fartyg till sådana nationer som Australien, USA och Singapore. Detta är, tycker jag, en sak som vi i Sverige har all anledning att slå vakt om. Det har också tidigare i debatten sagts att det skulle kunna gå att betälla delar av fartyg i andra länder. Jag vill påstå att det är ett misstag om man tror att det fungerar på det sättet. Det är så pass komplicerat i dag att bygga ett fartyg att det måste göras efter hand på plats, skiva för skiva så att säga. Det går inte att göra som förr, att beställa skrov, bogsera dem till Sverige och utrusta dem här. Jag hoppas tankarna på detta är borta. Vi har i en del reservationer till betänkandet utvecklat våra tankar vad gäller marinen och kustartilleriets utbildning. Jag skall inte förlänga debatten genom att upprepa. Jag vill bara hänvisa till reservation 20. Där pekar vi på möjligheten att flytta över utbildning till Marinkommando Ost och till Marinkommando Syd ifrån Härnösand och Göteborg för att få en effektivare utbildning. I en krympande organisation är det viktigt att se till att samordna så mycket som möjligt av verksamheten. När vi, herr talman, fattar detta stora försvarsbeslut i dag innebär det tyvärr att en del människor som jobbar i försvaret mister sina anställningar. Det är baksidan på strukturomvandlingen eller minskningen av organisationen som vi i stora drag är överens om. På marinens område försvinner ca 1 500 jobb under femårsperioden och bara nere i Marinkommando Det är att beklaga att vi inte kunnat följa upp våra förslag om att satsa särskilda pengar för att göra regionalpolitiska insatser på de områden som drabbas. Det hade faktiskt underlättat ganska mycket. Herr talman! Jag har inget övrigt yrkande. Sture Ericson har för vår del yrkat bifall till de reservationer vi tänker rösta för i kammaren.

Herr talman! Dagens försvarsdebatt och beslut röner mycket stort intresse, både inom och självklart utanför riksdagen. Jag tänker för min del kort beröra två områden. Det första är försvarsmaterielindustrin. Personligen har jag alltid haft uppfattningen att Sverige skall ha en egen försvarsindustri. Vi kan inte vara självförsörjande när det gäller försvarsmateriel, men det är angeläget att vi inom olika delområden behåller kompetens och produktion. Svensk försvarsindustri är en av de främsta i världen. Industrin präglas i hög grad av teknologi och därmed också av mycket duktiga människor och flyktig kompetens. För att behålla kompetensen -- till gagn för svenskt försvar -- krävs intressanta utvecklingsuppdrag. I Sverige finns en enda kund, FMV. Det är alltså nödvändigt med en viss export för att kunna upprätthålla produktion och kompetens. Och svensk försvarsindustri har hävdat sig väl internationellt. Men glädjande nog har det skett en avspänning mellan supermakterna, och den internationella marknaden intar en avvaktande hållning vad gäller materielanskaffning. Volymerna har alltså minskat kraftigt, och försvarsindustrin har överkapacitet både i Sverige och i övriga Europa. Den strukturförändring som pågått några år är långt ifrån avslutad ännu. Bl.a. vid Bofors AB i Karlskoga har mycket kännbara neddragningar skett kontinuerligt i flera år, och forsatta marknadsanpassningar är att vänta. Industrin har alltså tagit ett stort ansvar i denna strukturprocess och hittills klarat den omställning som krävts. Man har klarat det utan att gå under, och därmed lyckats behålla och utveckla vissa spetskunskaper som troligen har stor betydelse i det svenska försvaret framöver. Därför är det mycket glädjande att både regeringen och utskottet tydligt deklarerar att ''det är av stor säkerhetspolitisk betydelse att vi inom landet kan behålla en försvarsindustriell kompetens även i framtiden.'' Det andra området jag vill beröra, herr talman, är det icke-militära motståndet. Såväl propositionen som betänkandet talar nästan enbart om hur svensk försvarsmakt skall kunna möta ett väpnat angrepp, ha förmåga att motstå angrepp och hindra en angripare att få fast fot på svensk mark. Och det är naturligtvis det allra viktigaste, att vi verkligen lyckas slå tillbaka ett angrepp. Men: Det måste finnas all tänkbar beredskap även för en situation där en angripare fått rejält fotfäste i landet. Om exempelvis en del av Sverige ockuperas, hur försvarar vi oss då mot en ockupant? Det enda egentliga om detta, som står i regeringens proposition, är följande mening: ''Om en angripare genom sina operationer lyckas bryta vårt organiserade motstånd skall alla tillgängliga resurser utnyttjas för att fullfölja försvaret i alla de former som folkrätten medger.'' Några av oss som är verksamma i Delegationen för icke-miltiärt motstånd har i en motion ansett att riksdagen bör tydliggöra vad verksamheten handlar om och kan ha för betydelse i totalförsvaret. Det är långt ifrån allmänt känt ännu att det i Sverige finns en planering för hur en motståndsrörelse skall starta och verka i ett tillstånd där landet -- eller delar därav -- är ockuperat. Men där informationen nått ut i internationella kretsar väcker det uppseende. Det är unikt att ett land i fredstid lägger grunden för en motståndsrörelse. Det är mycket viktigt att framhålla att motståndsrörelsen inte är ett alternativ till det militära försvaret, utan ett komplement. Längre tillbaka -- på 1970-talet -- pågick stundom en debatt i vårt land om att bygga upp ett slags motståndsrörelse, vilken successivt skulle ersätta det militära försvaret. Detta var en orealistisk tanke, som inte heller vann gehör i riksdagen. Däremot föddes senare tankar på att olika motståndsformer från allmänhetens sida kan bli mycket besvärande för en utländsk makt som försöker kontrollera svenskt territorium och svenska folket. En enhällig riksdag beslöt 1986 att ''i vårt totalförsvar skall som komplement ingå ickemilitära motståndsformer.'' Motstånd kan av allmänheten bedrivas på många olika sätt, alltifrån enkla demonstrationer till sabotage. Det icke-militära motståndet är alltså inte bara civilmotstånd, utan kan även omfatta våldsinslag. Det skall kosta en ockupant stora resurser att kunna behålla ett fast grepp. Därmed skall också det icke-militära motståndet ha en krigsavhållande effekt. Förebilder om motståndsrörelser finns i bl.a. Norge och Danmark under krigsåren. Under senare tid har icke-militära motståndsformer visat sig mycket verkningsfulla i de stora politiska omvälvningar som ägt rum i Central och Östeuropa. Syftet med den svenska motståndsrörelsen är alltså att komplettera ett vasst militärt försvar med en bred allmän uppstudsighet mot främmande makt som inkräktar. Vår motion avstyrks visserligen, men dess innebörd blir väl tillgodosedd. Vi ville få en skrivning som framhåller alla försvarsformer -- även motstånd. Det har vi fått i utskottets betänkande, och det tackar jag för. För att delegationen sedan skall kunna genomföra sina uppgifter behövs också ekonomiska resurser. Vi rör oss fortfarande med mycket små ramar.